Fru talman, ärade ledamöter och ärade åhörare! Isak From har frågat vad kulturministern vill göra för att öka möjligheten för friluftsorganisationerna att ta emot fler barn och unga i sin verksamhet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Jag vill inledningsvis understryka att friluftsliv är en angelägen fråga för regeringen och ett prioriterat område. En rik tillgång på natur, tillsammans med allemansrätten, individens intresse och ideella organisationers engagemang är grunden för människors möjligheter att bedriva friluftsliv. De senaste fyra åren har vi arbetat intensivt med att stärka friluftslivet och utveckla politiken. I juli 2010 lämnade regeringen propositionen Framtidens friluftsliv . Utöver att redovisa de satsningar som har gjorts för att utveckla mätbara mål för friluftslivet redovisade vi andra relevanta åtgärder inom området och redogjorde för regeringens syn på det framtida arbetet med utveckling och uppföljning av målen för friluftslivspolitiken. Vi redovisar dessutom årligen i budgetpropositionen hur statsbidragen till friluftsorganisationerna har fördelats och använts. Nu till frågan om vad vi kan göra för att öka möjligheterna för friluftsorganisationerna att ta emot fler barn och unga i sin verksamhet. Jag vill, fru talman, understryka att friluftslivspolitiken lägger fast att det inte är staten som skapar friluftslivet. Det framgår av både proposition och skrivelse att staten har ett ansvar att skapa förutsättningar för ett rikt och varierat friluftsliv och att försäkra tillgång och förbättra tillgänglighet till naturen. Staten stöder genom olika myndigheter möjligheterna för alla medborgare att vistas ute i naturen för fysisk aktivitet, rekreation och välbefinnande. Staten skapar även förutsättningar för friluftslivet genom att stötta och stimulera ideella organisationers verksamhet i syfte att öka människors friluftslivsaktiviteter. Detta gör regeringen bland annat genom de 28 miljoner kronor per år i statsbidrag som fördelas till friluftslivets organisationer, där barn och unga är viktiga deltagare och målgrupper. Statsbidragen utgör följaktligen en viktig del av friluftslivspolitikens genomförande som hålls samman av Miljödepartementet. Regeringen höjde stödet till friluftslivet 2010 med 3 miljoner - från tidigare 25 miljoner upp till 28 miljoner. Stödet till de svenska friluftsorganisationerna och deras olika aktiviteter fördelas av paraplyorganisationen Svenskt Friluftsliv, enligt förordningen om statsbidrag till friluftsorganisationerna. Syftet är att stödja att människor organiserar sig för vistelse i naturen och att allemansrätten är grunden för utevistelsen. Alla människor ska ha möjlighet att genom friluftsliv få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om naturen och miljön. Det är Svenskt Friluftsliv som avgör vilka organisationer, projekt och därmed målgrupper som får stöd. Av organisationernas redovisningar framgår att barn och unga har prioriterats de senaste åren. År 2012 fördelades 28 miljoner kronor i bidrag till friluftsorganisationer, fördelat på organisationsbidrag och projekt. Drygt 19 miljoner avsåg organisationsbidrag till 15 organisationer, och 8 miljoner avsåg verksamhetsbidrag till projekt vid 15 organisationer. Organisationsbidragen möjliggör stor verksamhet med många deltagare. Till exempel deltog över 17 000 elever i Livräddningssällskapets sommarsimskola. Svenska Turistföreningen utvecklade bland annat föreningens aktiviteter för barn och unga. Vidare har verksamheter eller projekt för barn och ungdomar särskilt prioriterats under de senaste åren. Det framgår dessutom av beslutsprotokollen att prioriteringen fortsätter i organisationerna. Barn och ungdomar prioriteras även inom idrotten. Exempelvis kan nämnas att bidraget till idrottsrörelsens barn och ungdomsverksamhet i form av lokalt aktivitetsstöd år 2012 uppgick till 616 miljoner kronor. Inom den särskilda satsningen Idrottslyftet, under Riksidrottsförbundets ansvar, samverkar idrotts och friluftsorganisationer. Riksidrottsförbundet beslutade om nya riktlinjer för Idrottslyftet, det vill säga samverkan, som trädde i kraft den 1 januari förra året. Det övergripande syftet är att stärka och utveckla världens bästa barn och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill . De nya riktlinjerna strävar efter att Idrottslyftet ska bli ett förstärkt verktyg för utveckling av barn och ungdomsidrotten i Sverige. I dessa frågor samverkar Miljö och Kulturdepartementen. Vi kommer att fortsätta den dialog vi har haft hittills. Vad gäller friluftslivets samhällsnytta ber jag att få återkomma i nästa anförande.
Fru talman! Tack, miljöministern, för det långa och detaljerade svaret! Svarets längd kanske pekar på att man tycker att frågan är viktig och att man vill lite mer än vad man presterar. Hundratusentals barn och unga är med i aktiviteter som arrangeras av Svenskt Friluftsliv. Föreningsverksamhet är i sig ett vaccin mot att hamna i utanförskap. Genom att vara med i en förening inom till exempel friluftsliv eller idrott utvecklar unga sin identitet och får erfarenhet och kunskaper. Det ger framtidstro, känsla av personlig frihet och större tilltro till samhället. Det är viktigt att tillhandahålla meningsfulla fritidsaktiviteter åt våra barn och unga. Det visar inte minst de senaste årens oroligheter i och omkring storstädernas förorter. Vettiga och nyttiga fritidssysselsättningar håller unga sysselsatta, friska, engagerade och borta från annat som är mindre nyttigt. Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation som i dag består av 24 ideella friluftsorganisationer som tillsammans har två miljoner medlemmar. Svenskt Friluftsliv arbetar med att värna allemansrätten, stärka finansiering av friluftsorganisationer samt att höja statusen för friluftslivet. Det arbetet är viktigt och förtjänar att uppmärksammas. Svenskt Friluftsliv sorterar i dag under Miljödepartementet. Vi socialdemokrater har länge tyckt att en bättre ordning skulle vara att låta Svenskt Friluftsliv sortera under Kulturdepartementet. Inte minst snuddade miljöministern vid det i dag. Kulturdepartementet tar ju hand om idrottsrörelsen. Vi tror att kompetensen i frågor som rör civilsamhälle, idrott och friluftsliv på så sätt skulle hållas samman bättre, inte minst då idrott och friluftsliv hör till kulturutskottets verksamhetsområden i riksdagen. Det är ganska svårt att förklara vad det är för skillnad mellan Svenska Cykelsällskapet och Svenska Cykelförbundet. Bägge bedriver samma verksamhet i sig. Några ägnar sig åt elitidrott, men bägge har motion och cykel som det som är det främsta. Svenska Kanotförbundet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Klätterförbundet med flera är därför medlemmar i både RF och Svenskt Friluftsliv. Friluftslivets samhällsnytta är oomtvistad. Det framgår inte minst av de mål för friluftspolitiken som sattes upp av riksdagen. Men tyvärr lyser faktiska åtgärder med sin frånvaro i regeringens förslag. Om man menar allvar med att ta till vara friluftslivets värden behövs friluftspolitik med faktiska åtgärder. Vi ser en segregation även inom friluftslivets område. Barn till ekonomiskt mindre bemedlade föräldrar får svårare och svårare att ta del av det. Det här lyfte vi socialdemokrater fram i vår skuggbudget i höstas. Vi ville fördubbla Svenskt Friluftslivs möjligheter att ta emot barn och unga i sin verksamhet. Vi tror att det vore bra och skulle göra dubbel nytta. Dessutom skulle det skapa bättre framtidstro hos våra barn och unga, oavsett var i Sverige de befinner sig. Jag hade en fråga till kulturministern om vad hon ville göra för att öka möjligheterna för friluftsorganisationerna att ta emot fler barn och unga i sin verksamhet, oberoende av vilken inkomst som föräldrarna har. Men miljöministern kanske kan svara på det i stället.

Fru talman! Jag vill tacka Isak From som ställt frågan, en fråga som jag verkligen har engagerat mig i och som jag har känt för under många år. Jag vill också tacka miljöministern för det utförliga svaret, som pekar på ett stort engagemang. Vi delar egentligen uppfattningen att friluftslivet har en oerhört stor betydelse. Jag är både stolt och glad över att alliansregeringen är den regering som först lade fram en friluftsproposition, den första någonsin för svenskt vidkommande. Dessutom har det på flera områden klart förbättrats för friluftslivet. Svenskt Friluftsliv ansvarar nu självt för att fördela medlen, till exempel. Arbetet med de tio mätbara mål som miljöministern lyfte fram genererade oerhört engagemang i olika arbetsgrupper där väldigt många personer och myndigheter var involverade. Det har alltså hänt mycket. Isak From nämnde behovet av mer medel, speciellt för utsatta barn. Jag delar hans uppfattning där, och det gjorde regeringen också. Det var därför man tillsköt 122 miljoner för att barn som lever i ekonomisk utsatthet ska kunna delta i fritidsaktiviteter. Varje vecka är det hundratusentals barn, precis som lyftes fram, som deltar i olika typer av aktiviteter. Man kan säga att det är det bästa vaccin man kan använda sig av för att stå emot och inte hamna i utanförskap men också för att, som Isak From nämnde, stärka sin identitet, få kunskap och erfarenhet och lära sig till exempel om allemansrätten i samband med vistelse ute i skog och mark. Fru talman! Trots alla de positiva steg som har tagits känner jag att det ändå behövs ytterligare några steg. Framför allt gäller det den positiva samverkan som jag ser mellan två departement, Miljödepartementet och Kulturdepartementet. De kommer att behöva ta ett sista steg för en ordentlig samverkan mellan idrottsrörelsen och friluftsrörelsen. Miljöministern pekade på att det sker samverkan inom Idrottslyftet. Det behövs ett steg till för att riktigt involvera friluftsrörelsen inom Idrottslyftet. Det skulle stärka friluftsrörelsens muskler. Den frågan har jag haft möjlighet att lyfta fram vid andra tillfällen, både med miljöminister Lena Ek och med kulturministern och fått ett väldigt positivt svar. I dag stryker miljöministern under och pekar särskilt på den samverkan, vilket jag blev riktigt glad av att höra. Tack för det!

Fru talman! Tack för debatten hittills! Det här är ett behjärtansvärt område som vi alla känner mycket varmt för. Vi har säkert alla många egna erfarenheter. Jag var ledare inom Friluftsfrämjandet under många år och såg barnens utveckling när det gäller balans, motorik, att lära sig samarbeta, lösa konflikter, hantera kniv, tälja, bygga broar. Det bär man med sig i livet. Det tror jag är en rik sak, en ryggsäck, som man har nytta av hela livet. Nu är det miljöministern som svarar på frågan. Som barn kanske man inte förstår sambanden när det blir mindre möjligheter att vistas utomhus. Jag har själv varit aktiv i frågan om utevistelse i skolmiljö. Det är ett problem därför att man inte vill ta ut avgifter för skoltutflykter och det inte finns resurser i skolans värld för skolutflykter, men samtidigt har vi dokument och lagar som säger att barn ska ha rätt till utevistelse i skolans miljö. Det är ett jätteproblem, och jag tror att alla skolor skulle önska att de verkligen kunde leva upp till det, men så ser inte verkligheten ut. Som barn kanske man inte förstår sambanden, om man aldrig kommer ut i naturen för att röra sig, att delta i en friluftsaktivitet eller att bara vara. Det gäller bland annat betydelsen av skogen och dess värden, av havets ekosystem och om det finns tillgång på fisk eller inte, av om en vattensalamander är av betydelse eller inte, av rovdjurens betydelse som toppredatorer eller om de är bara ses som problem för att de är just rovdjur. Friluftslivspolitiken är ju avhängig av både kunskap och många andra politikområden. Ministern och Anita Brodén lyfte fram glädjen över att det finns en positiv samverkan mellan olika departement i dessa frågor. Då borde det finnas en oerhört stor kunskap. Är detta samarbete utvecklat, eller vad beror det på att just friluftslivet lite grann faller mellan stolarna? Även om det riktas resurser till friluftslivet finns det en massa saker som inte genomförs och som det är problem med. På det här politikområdet behövs det en dialog mellan olika departement, vilket kan behövas också på många andra områden. Men här är det uppenbart att det hänger ihop med vilken planering som finns av naturområden, av samhällen, av om det finns tätortsnära nära natur, om det går en väg som skär genom ett område eller om det är lätt att ta sig till grönområden och så vidare. Det är en fråga som jag vill bita mig fast vid: Hur ser det egentligen ut med lite bredare syn på det här området?

Fru talman! Det gläder mig oerhört att vi nu äntligen diskuterar en fråga som ofta - som Tina Ehn framhöll - faller mellan stolarna, nämligen friluftslivet. Friluftsliv har en mycket större betydelse i samhället än vad vi dagligen tänker på, även om många av oss brukar befinna oss i den friska luften och njuter av naturen. Ibland kommer det inte fram vilken enorm betydelse friluftslivet - ungdomars möjlighet att vara ute i naturen och att motionera - har för folkhälsan. Som jag ser det är folkhälsan det primära skälet. Det är underbart att vara ute i naturen, inte minst en dag som i dag även om det blåser lite grann. Det är därför som vi borde satsa mycket mer, inte bara i pengar utan också i tanken för att koncentrera oss på vad friluftslivet betyder för att upprätthålla folkhälsa. Det finns ju vetenskaplig evidensbaserad forskning om vad det betyder i kronor och ören att möjliggöra för människor att motionera och att inte göra det. Det är häpnadsväckande siffror. Inte minst finns det en norsk undersökning som visar detta väldigt tydligt. I Sverige har vi satsat på att skilja på friluftslivets folkhälsoaspekt och idrotten. Idrotten får 1,8 miljarder medan friluftslivet och dess paraplyorganisationer får 28 miljoner. Det är en rätt stor skillnad. För RF är 28 miljoner nästan felräkningspengar. Därför är det av vikt att vi ytterligare försöker att trycka på betydelsen av samverkan och av en bättre samordning mellan idrotten och friluftslivet. Det finns så många barn och ungdomar som av olika skäl inte vill eller inte platsar i den organiserade idrotten. De kan vara överviktiga. De kan komma från en kultur där man inte håller på med den här typen av aktiviteter. Men att komma ut i naturen i samverkan med andra ungdomar och barn kan nästan alla vara med på. Men, som sagt, att inte bli vald till fotbollslaget eller handbollslaget har en oerhört negativ effekt på individen. Det är där som Svenskt Friluftsliv med sin mångfald av organisationer alltifrån scouter till kanotpaddling, fjällvandring, ja, till och med ridning på islandshästar - sedan förra veckan är nämligen också Islandshästförbundet fullvärdig medlem i Svenskt Friluftsliv. Det finns en enorm källa till olika möjligheter att ta till vara det som naturen har att bjuda. Personligen skulle jag vilja se att Svenskt Friluftsliv skulle få ökade resurser. Bakom den organisationen döljer det sig tusentals frivilliga, ideellt arbetande personer. Det finns en gräns för hur mycket man kan begära av dem. Nordiska rådet kommer att utlysa 2015 som nordiskt friluftslivsår. Då handlar det framför allt om urbant friluftsliv. Nordiska rådet hoppas också att kunna dela ut ett miljöpris till någon friluftsorganisation.
Fru talman! Jag är väldigt glad över den intressanta och kreativa diskussion som vi har när det gäller friluftsliv. Egentligen skulle det förtjäna att diskuteras mycket mer med tanke på hur många det är som deltar, hur många ledare, hur många timmar som läggs ned, hur många föräldrar som är engagerade och inte minst hur många barn som deltar. Jag delar verkligen interpellantens och debattdeltagarnas åsikter om hur viktigt det här är för hälsa, för välbefinnande, för att hitta sin plats i livet och för att också lära sig att umgås i grupp och ta socialt ansvar. Det som är så fint med friluftslivet är just att det är en inkluderande verksamhet. Jag delar inte Socialdemokraternas uppfattning, att friluftslivet borde sortera under samma myndighet som idrottsrörelsen - detta mot bakgrund av att idrottsrörelsen bygger på tävlande medan friluftsrörelsen bygger på deltagande och naturupplevelser. Jag tycker inte att friluftslivet eller organisationerna hamnar mellan stolarna. Man kan ju söka bidrag hos Kulturdepartementet när det gäller idrottsfrågor, men också inom de anslag som Naturvårdsverket hanterar under Miljödepartementet, där Svenskt Friluftsliv är den organisation som beviljar anslag och fattar beslut. Det är snarare en styrka. Jag ser också att vi kan fortsätta den diskussion som har inletts med Idrottslyftet, där dessa båda delar samverkar. Det har ju gett oerhört bra resultat, och jag har räknat upp några av de projekten. För mig är det alldeles självklart att de tävlande inom Simförbundet har nytta av att så många barn som möjligt lär sig att simma. Där finns det ett naturligt samband, en naturlig kontaktpunkt och en naturlig anledning att hjälpas åt. För friluftsfrämjandets, för friluftslivets och för min del handlar det naturligtvis om naturupplevelser. Men det är också en säkerhetsfråga. Vi har så mycket vatten i vårt land att det är viktigt att många barn kan simma. En väldigt viktig del av friluftslivspolitiken och för att öka tillgängligheten är att länsstyrelsen har fått i uppgift att se över ordningsföreskrifter för skyddade områden, till exempel naturreservat. Naturvårdsverket har fått i uppdrag att se över föreskrifter för landets nationalparker. Där ingår också frågan om tillgänglighet. Uppdraget ska redovisas till Miljödepartementet i juni. För att öka tillgängligheten till naturen skulle jag önska att vi hade fler nationalparker, till exempel marina parker och nationalstadsparker. Nationalstadsparken i Stockholm var ett beslut som drevs igenom av Görel Thurdin, som var och är en stor värnare av friluftsliv. Där kan man se vad det betyder för de människor som bor, vistas i och besöker Stockholm. Den tätortsnära naturen är naturligtvis oerhört viktig just för friluftslivet. Länsstyrelser och Naturvårdsverket har i uppdrag att se över landets områden som är av riksintresse för just friluftslivet. Det ska också redovisas till Miljödepartementet i juni månad. Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket i samarbete med Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, har publicerat en rapport om att tillgängliggöra skyddade natur och kulturområden. Den är oerhört viktig, och jag önskar att alla våra myndigheter tar del av den.
Herr talman! Vi verkar vara väldigt överens om tagen för friluftspolitiken så länge vi talar om behovet och det ideella engagemanget. När vi talar om vilken finansiering vi ska ha är vi kanske inte lika överens. Regeringen har höjt stödet till friluftslivet med 3 miljoner, från 25 till 28 miljoner. Den höjningen inte våldsamt stor om det här nu är våldsamt viktigt. Vi socialdemokrater har föreslagit en tillgänglighetsreform för friluftslivet, för idrottsrörelsen och för musik och kulturskolan motsvarande 300 miljoner för att öka möjligheterna för barn, oavsett bakgrund, att kunna ta del av kultur, idrott och friluftsliv. Det är nämligen de ideella krafterna som ska orka med. Idrottsrörelsen och friluftslivet gör ovärderliga insatser för att engagera och aktivera barn och unga. Den utvecklingen måste vi tillvarata. Därför vill vi socialdemokrater värna idrotten och friluftslivet som en del av vår gemensamma välfärd. Vid sidan av ett brett folkligt engagemang och stöd är det stöd som staten kan ge oerhört betydelsefullt. Vi prioriterar därför samhällsstödet framför stora skattesänkningar. Vi ser med oro på de höga avgifterna inom idrott och friluftsliv. Vi ser också med oro på att flera kommuner drar ned på stödet till idrott och friluftsliv. Det leder till ytterligare segregation. Det blir olika förutsättningar för att delta beroende på vilken kommun man bor i och vilken del av landet man kommer från. Vi vill inte att det ska vara på det sättet. Om du kan vara med i kanotföreningen eller inte ska inte bero på om du måste betala hyra eller avgift för kanoten. Avgift för terrängcykel eller för den delen kanske en islandshäst ska inte heller vara avgörande. Jag vet inte hur det regleras, men vi hälsar i varje fall islandshästarna hjärtligt välkomna till friluftslivet. Allt fler svenskar tappar också kontakten med skog och landsbygd. Det urbana samhället leder till att färre människor är medvetna om skogens, fjällens och sjöarnas betydelse och om att skogen måste skötas för att den ska växa bra. Det finns en ökande disneyfiering av skogen. Det framstår som att vi inte har någon skog i Sverige längre. Den utvecklingen är inte bra. Det kräver att fler svenska barn och ungdomar kan vistas i vår svenska natur för att se att den faktiskt är livskraftig. Satsningar på friluftslivet kan alltså stärka konkurrenskraften. Vi behöver se det här som en del. Då ser vi också att vi kan nyttja naturen och vara i naturen samtidigt som vi kan ha industriell skogsproduktion utan att röda löpsedlar säger att skogen i Sverige håller på att ta slut. Det är faktiskt inte sant. Man måste hålla ihop det här. Anita Brodén lyfter fram regeringens satsning. Vi tycker inte att den satsningen är vidare bra. Vi gillar inte en ordning där man ska gå och be om sin biljett och sedan gå till socialkontoret och begära att få ut pengarna för medlemsavgiften till idrottsorganisationen eller till friluftslivet. Vi menar att en generell politik där vi finansierar föreningslivet gör det bättre för alla barn.
Herr talman! Jag tror inte att det ena utesluter det andra, Isak From. Jag välkomnar en fritidspeng på 122 miljoner speciellt riktad till barn i ekonomiskt utsatta områden. Men jag har också varit tydlig med att jag även önskar se ett ännu tätare samarbete kring Idrottslyftet för att involvera friluftslivet. Då tror jag att vi skulle komma riktigt långt. Friluftsorganisationerna har sammantaget nästan två miljoner medlemmar, 60 miljoner aktivitetstimmar och omsätter 100 miljarder kronor årligen. Det är gigantiskt. Man bidrar med drygt 75 000 arbetstillfällen. Det är också intressant. Av de arbetstillfällena kan man nämligen se att drygt 3 000 naturturismföretag har sett dagens ljus. Vi vet också att det finns en annan aspekt. Montan lyfter fram hälsofrågan, och det är en gigantisk fråga. Avsaknad av motion kostar nämligen samhället, utöver mänskligt lidande, 6 miljarder kronor varje år. Det är oerhört viktigt, och man kan fundera på vad det beror på. Jo, det finns två förklaringsgrunder. Den fysiska aktiviteten i samband med friluftsliv har givetvis betydelse för hälsan, men den andra förklaringen är att det ibland kan räcka med att vistas ute i naturen. Även om man inte idkar fysisk aktivitet mår man som människa väl av att vistas i skog och mark. Det finns en naturbrist, och den ber jag att få återkomma till.

Herr talman! Vi har alla talat varmt om friluftslivets möjligheter. Jag tänker på det jag inledde med och som handlade om barns möjligheter att utvecklas och att få ta del av friluftsliv. Sokrates har sagt att det outforskade livet inte är värt att levas. Det är lite hårt, men det liknar det man upplever när man är med barn i kreativa aktiviteter, inte minst ute i friluftslivssammanhang. Många olika saker har nämnts, och miljöministern nämnde önskemål om mer nationalstatsparker, nationalparker och skyddade marina områden. Det är bra. Jag vill också komma fram till att vilka möjligheter vi har för att delta i friluftsliv är beroende av mycket annan politik. Det handlar om vilken skogspolitik vi har, vilket samhällsbygge vi gör, vilka vägsatsningar som drar genom landet och så vidare. Även naturturism nämndes. En del av friluftslivet har också utvecklats till en turismdel. Den är beroende av att vi har en naturmiljö som vi visar stor hänsyn till och att vi låter den biologiska mångfalden vara. Det är den som det bygger på till stor del. Jag fick trots allt inte svar på min fråga. Jag frågade ganska tydligt om vilken djup och positiv samverkan det finns mellan departementen på området friluftspolitik. Jag tycker nämligen att en hel del av det här hamnar mellan stolarna.
Herr talman! Vi talar med rätta om att koncentrera många av våra resurser till de barn som kanske inte har samma medel till att delta som andra barn. Vi ska inte negligera det på något sätt. Samtidigt har vi en annan aspekt, nämligen barn som bor i städerna. Det vi kanske inte riktigt har kunnat komma åt - jag vet att Svenskt Friluftsliv försöker - är det urbana friluftslivet. Vi talar om orörda skogar, fjällvandringar och maritim miljö men kommer inte ens i närheten av de miljöerna. Det gäller att inte bara inom nationalstadsparkerna, som miljöministern så förtjänstfullt tar upp, utan över huvud taget göra det möjligt för barn och ungdomar att kring våra tätorter få uppleva den natur som de kan komma åt men också uppleva naturen ur motionssynpunkt och, som jag tidigare framhöll, som en del av folkhälsan. Det finns alarmerande rapporter inte bara i Sverige utan ännu mer i USA om hur barn i allt högre grad blir överviktiga. Det i sig är ett skäl för dessa barn att undvika och inte vilja röra sig. Det är helt enkelt jobbigt. Det är där organisationerna inom Svenskt Friluftsliv genom sin direkthet och möjlighet att få kontakt med barnen kan få dem att komma ut och njuta av friluftslivet och dessutom få ett mer hälsosamt liv.
Herr talman! Det är alldeles tydligt att vi alla som deltar i interpellationsdebatten sätter friluftslivet högt och inser den nytta det innebär för samhället, individen, hälsan och för människors utveckling. Då är det viktigt, som Göran Montan nämnde, att det finns tillgång till områden där friluftsliv kan bedrivas. Det gäller både tätorter och tätortsnära miljöer men också områden som vi genom statliga beslut sätter åt sidan och med statliga medel skyddar. Därmed får människorna en tillgänglighet och kan ta sig till de områdena. Det är glädjande när det gäller tillgängligheten för funktionshindrade att fler och fler av våra reservat och parker får informationsplatser, leder och slingor där man kan tillgodogöra sig och njuta av den natur som vi sagt är så viktig att vi vill bevara den. Här finns också tillgängligheten till häst. För många funktionshindrade är det kanske enda sättet att ta sig ut i naturen. Då är det viktigt att vi successivt ändrar föreskrifterna så att det är möjligt, kanske inte överallt men i stora områden, att ta sig fram på häst, på samma sätt som man genom särskilt utformade angöringsplatser ska kunna ta sig ut i skärgården med båt. Det ska vara tillgängligt för alla våra medborgare. Samarbetet mellan idrottsrörelsen och Svenskt Friluftsliv framgår tydligast genom att man kan söka anslag inom varandras områden. Det blir tydligt om vi tittar på hur det ser ut. Svenskt Friluftslivs anslag för 2014 har det precis beslutats om. Det handlar om Scouting för alla, Sportfiskarnas Klassdraget, Unga utvecklar fjällen, men också lärarfortbildning i orientering, livräddarkollo, mer friluftsliv i skolan, kottar och barr i förskolan. Även Cykelsällskapet har erhållit anslag. Det finns anslag på friluftslivets område som också gynnar organisationer med tävlingsverksamhet. Det är onekligen så att idrottsrörelsen har mycket större anslag. Den stora särskilda satsningen inom svensk idrott, Idrottslyftet, utbetalade 500 miljoner kronor 2012. Det gällde satsningar på att öppna dörrarna till idrotten för fler barn och ungdomar och att utveckla verksamheten. Det utgick dessutom från ett jämställdhetsperspektiv men också från ett jämlikhetsperspektiv. Ur den stora potten kan även friluftslivsrörelsens organisationer söka anslag. Det är så vi gemensamt från Kulturdepartements och Miljödepartementets sida har hjälps åt för att överbrygga men också förstärka och effektivisera. Jag tycker att det är väldigt bra, men jag är den första att säga att det kan utvecklas vidare. Jag tog simningen som exempel, men det finns fler exempel. Det finns ett samarbete, och verksamheterna faller inte mellan stolarna. Tvärtom finns det två stolar att välja på för att utveckla verksamheterna.

Herr talman! Jag tackar miljöministern och mina meddebattörer. Det var roligt att lyfta upp den här frågan som annars brukar falla mellan stolarna. Vi kanske har gjort en välgärning här, jag vet inte. Det var bra att riksdagen antog det nya målet och att vi även ska mäta tio utpekade mål. Jag vet inte om man väntar på utvärderingen innan man gör lite verkstad, för oavsett om du är med i Korpen, paddlar kanot, cyklar, är med i Svenska Jägareförbundet, Kennelklubben eller någon av brukshundsklubbarna vill verksamheterna oavsett organisation öppna upp för fler. Därför måste vi från politiskt håll ge verktyg så att fler unga ska kunna delta. Oavsett om man bor i staden eller på landsbygden tappar den yngre generationen tyvärr alltmer kontakten med natur och friluftsliv. Det är inte så stor skillnad på om du bor i staden eller på landet. Det kan jag säga som bor i ett mindre samhälle. Jag tror att vi från politiskt håll behöver göra mer och göra bättre. Jag tackar för debatten. Den var bra och konstruktiv.
Herr talman! Ärade ledamöter och åhörare! Också jag skulle vilja tacka för en konstruktiv och bra debatt, en debatt i en anda som jag tycker att man ska ha när man diskuterar och jobbar med idrott och friluftsliv. Det handlar om att använda våra resurser och utveckla människan i samarbete.

De två områdena kan berika varandra, och det arbetet har vi påbörjat genom att öppna upp för anslags och projektansökningar inom och mellan respektive sfär. Det är fullt möjligt att utveckla det. Både kulturministern och jag som miljöminister är besjälade av att det samarbetet ska utvecklas. Därför skulle jag vilja tacka för interpellationsdebatten. Jag vill tacka samtliga deltagare för en mycket intressant diskussion som emellanåt behöver föras också i Sveriges riksdag.